Fru talman! Krister Hammarbergh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka antalet civilanställda inom polisen. För att polisen ska kunna utveckla och bedriva en bra och effektiv verksamhet behöver organisationen en blandning av olika kompetenser. Utöver poliser behövs civilanställda med annan kompetens än den polisiära. Det gäller såväl specialistkunskap på olika områden som administrativt stöd inom kärnverksamheten. Under åren 2008-2010 minskade antalet civilanställda inom polisen. Även andelen civilanställda i förhållande till andelen poliser minskade. Mot bakgrund av att det fanns en oro över att organisationen hade för få civilanställda i förhållande till antalet poliser begärde riksdagen 2012 genom ett tillkännagivande att regeringen skulle vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet att det finns för få civilanställda inom polisen. Från och med den 1 januari 2015 kommer den nya Polismyndigheten att finnas på plats. Ansvaret för kompetensförsörjningen kommer i den nya Polismyndigheten att ligga samlat under en personalavdelning. Den nya Polismyndigheten kommer därmed att ha bättre förutsättningar än den nuvarande organisationen att använda sina resurser flexibelt och mer effektivt.

Fru talman! Bakgrunden till interpellationen är att Socialdemokraterna under lång tid i opposition drev tesen att polisen behöver fler civilanställda så pass hårt att man 2012 med Sverigedemokraternas hjälp drev igenom ett så kallat tillkännagivande här i riksdagen. Tillkännagivandet innebar att den dåvarande regeringen skulle återkomma med förslag till hur antalet civilanställda kunde ökas.Anders Ygeman var inte rättspolitisk talesperson före valet. Det var hans nuvarande chef Morgan Johansson. Jag utgår ifrån att Socialdemokraterna inte byter politik för att olika personer kommer i ansvarsställning, utan jag utgår fortsättningsvis ifrån att partiet för samma politik, även om man nu och då byter företrädare.Det är intressant att titta på vad Socialdemokraterna har sagt före valet. Man kan följa en mängd olika uttalanden i medierna, och jag skulle slösa bort min tid helt hållet om jag citerade alla. Men några citat kan vara intressanta.I Sydsvenskan den 23 oktober 2012 säger Morgan Johansson, då ansvarig, att man vill ange en inriktning och att man har öronmärkt pengar. Det var viktigt för Socialdemokraterna att man öronmärkte pengar i budgeten till fler civilanställda.Den 28 februari 2012 ville rikspolischefen att polisen skulle ha färre uppgifter bland annat när det gällde fylleceller och liknande. Morgan Johansson tyckte att det var bra att polisen tänker i nya konstruktiva termer, men såg hellre att man funderade på att öka antalet civilanställda. Det var viktigt för Socialdemokraterna.Själv uttalar han nu i år - den 8 maj 2014 - i Svenska Dagbladet: "Anställ fler civilanställda". Det var budskapet före valet.I Almedalen deltog den rättspolitiske talespersonen i en debatt. Han framhöll då att det behövs bättre utbildning och kompetensutveckling, men också fler civilanställda. Det var viktigt ända in på sommaren.Det var viktigt även i slutet av augusti: "S-kritik mot Alliansens utspel".

Det var så omvärlden fungerade i september 2014, ett par veckor före valet.Nu frågar jag mig om Anders Ygeman anser att Morgan Johansson hade fel. Regeringen har ju behandlat tillkännagivandet. Det som regeringen skriver i budgetpropositionen är att det ska inrättas en polismyndighet efter nyår. Man säger vidare att polismyndigheten själv borde få avgöra detta.Borta är talet om fler civilanställda. Borta är talet om öronmärkta pengar. Faktum är att när man läser budgetpropositionen verkar den i väldigt stor utsträckning sammanfalla med den reservation som allianspartierna gjorde när tillkännagivandet antogs.
Fru talman! Jag börjar med att svara på den sista frågan: Nej, jag anser inte att Morgan Johansson hade fel. Det är ganska ovant att svara på frågor i den här talarstolen. Jag skulle kanske börja med det, så att det inte råder något tvivel.Man kan ju undra vad interpellanten själv har för uppfattning. Han började med att säga att Morgan Johansson driver tesen att det behövs fler civilanställda. Ja, jag är alldeles säker på att civilanställdas bidrag är väldigt viktigt för polisens arbete. Det vore omöjligt att bedriva polisverksamhet utan civilanställda.Låt mig påminna om att det var Krister Hammarberghs regering som satte upp ett mål för hur många poliser vi skulle ha 2007. Sedan klarade man inte att leverera pengar för att ha råd att anställa dem. Man anställde poliser på krita. Det första som jag fick göra när jag kom till Justitiedepartementet var att läsa budgetförslaget från den förra regeringen. Den visade ett stort underskott. Hade vi gjort samma sak som Krister Hammarbergh och hans kolleger ville göra hade vi varit tvungna att säga upp civilanställda. Så var verkligheten. I stället för att läsa glada nyheter om ny rikspolischef och åtgärder mot idrottsrelaterad brottslighet skulle vi ha läst rubriker om civilanställda som sades upp. Det var därför vi sköt till 200 miljoner kronor mer 2014 än vad alliansregeringen mäktade med att få fram - 200 miljoner kronor. Annars hade vi behövt säga upp civilanställda i dag.Ja, jag tycker att det behövs civilanställda. Ja, vi måste ha poliser, och vi måste finansiera dem. Därför är det glädjande att vi för 2015 har mer pengar än någonsin för polisverksamhet och att vi har fler civilanställda än på mycket, mycket länge.
Fru talman! Jag ska hjälpa ministern på traven när det gäller budgetförstärkningarna. Vi kan konstatera att den förra regeringen genomförde de största budgetförstärkningar som någonsin har gjorts inom polisen. Det är fakta som ministerns medarbetare på departementet lätt kan ta fram. Den lilla budgetförstärkning som sker för nästa år är sannolikt en av de absolut lägsta på många, många år. Det är lätt att kontrollera.Egentligen handlar interpellationen om att man säger en sak före valet och en annan efter valet. Det borde vara besvärande. Den politik ni före valet opponerade så kraftfullt mot söker ni nu stöd och argument för, Anders Ygeman. Ni har alltså vänt 180 grader. Det har inte skett under en längre tid utan uppenbarligen inom loppet av några veckor, från september före valet till dess att budgetpropositionen började skrivas några veckor senare.Låt oss titta på lite fakta vad gäller antalet civilanställda. Varför var det en sådan katastrof att Socialdemokraterna år 2012 behövde Sverigedemokraternas hjälp för att få igenom tillkännagivandet? Antalet civilanställda hade ökat kraftigt under ett antal år. I svaret plockas åren 2008-2010 ut. Det fanns 7 801 anställda år 2008 och 7 725 år 2010, en skillnad på 76 anställda i hela landet. Var det en sådan katastrof att det föranledde tillkännagivandet? Det frågar jag mot bakgrund av att antalet bara var 7 200 när Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten. Det hade alltså fram till år 2010 tillkommit fler än 500 civilanställda under alliansregeringen. Under 2013 hade antalet vuxit till 8 577. Krisåret var antalet 8 457.Jag har svårt att ta till mig argumentationen. Om vi tittar på siffrorna kan vi se att det var en genomgående ökning. Då var Socialdemokraterna tvungna att klämma till med ett tillkännagivande som innebar att man skulle anställa fler. De driver den tesen veckorna före valet, byter fot efter valet och argumenterar på precis samma sätt som vi hade gjort. Jag tycker i grunden att ni fattat rätt beslut.Jag vill återkomma till varför ni drev den politiken 2012. Var siffrorna okända för er? Hade ni felaktiga faktaunderlag? Anser du att Morgan Johansson gjorde en felaktig bedömning? Ni hade uppenbarligen hamnat snett. Det kan du väl medge nu i efterhand när ni bytt politik?
Fru talman! Krister Hammarbergh gör sig skyldig till något slags virtuell politikföring. Först säger han att det ena är fel, sedan det andra, och så är det första fel igen. Om han vill säga att jag ägnar mig åt årtalshoppande i statistiken gör han sig skyldig till ett av de värsta jag sett i kammaren genom att använda året 1996.: Nej, år 2006. )År 2006? Förlåt, då tar jag tillbaka det. Rätt ska vara rätt. År 2006 hade vi 7 208 civilanställda, och i dag har vi 8 577. Antalet har alltså ökat dramatiskt, och det tror jag att både Krister Hammarbergh och jag är glada för.Min poäng är att vi inte har ändrat politik. Vi har skrivit av det tillkännagivande som riksdagen gjorde genom att tillföra medel så att vi har råd att ha den högsta andelen civilanställda någonsin. Jag är övertygad om att med de åtgärder som alliansregeringen vidtog och dem som vi nu vidtar kommer andelen civilanställda att öka. Det är min fasta övertygelse.Krister Hammarbergh slår sig för bröstet över de stora budgetförstärkningar som gjordes av den tidigare regeringen. Jag är den förste att applådera dem. De var bra. Det är ett av skälen till att vi har den situation vi har i dag, men det hade varit ännu bättre om man hade skjutit till lika mycket pengar när man anställde poliser. Polisverksamheten har dragits med stora underskott. Man har handlat poliser på krita. Man har inte haft pengar till lönen för de poliser man anställt. Om den tillträdande regeringen inte hade skjutit till resurser skulle vi nu ha haft varsel för civilanställda.När Krister Hammarbergh talar om marginella tillskott tycker jag att han borde fundera lite, för vi behöver varenda civilanställd vi har inom polisen. Därmed blir svaret återigen: Nej, Morgan Johansson hade inte fel, nej, vi har inte ändrat uppfattning, och jag tror, hur konstigt det än kan låta, att jag, Krister Hammarbergh och Morgan Johansson faktiskt är överens om de civilanställdas viktiga roll för polisens arbete och att vi behöver fler, inte färre, civilanställda.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag konstaterar att i varje budget som alliansregeringen lade fanns resurserna. Problemet är att det är ni, Anders Ygeman, som lägger budgeten den här gången, inte vi. Det är därför lite svårt att uttala sig om resurserna för 2015 eftersom vi fortsatt inte har en alliansregering.Jag ser att ni efter valet älskar de argument som Alliansen hade, även om ni inte gjorde det tidigare. Det går bra att lova runt, men när man sedan ska ta ansvar håller man tunt. Budskapet till väljarna är därmed ganska klart: Lita aldrig på Socialdemokraterna. Man vet inte vad man får efter valet.
Fru talman! Krister Hammarberghs argumentation och payoff går inte riktigt ihop. Krister Hammarbergh är glad över den politik vi bedriver. Det tackar jag för.Vi vet inte vilken budget en alliansregering hade lagt, säger Krister Hammarbergh. Jag tror att han vet det ganska bra. Jag misstänker att han själv varit med och budgetförhandlat inför den budget som skulle ha lagts. Han vet att jag har rätt. Det är därför undanmanövern kommer. Vi vet att de före detta allianspartierna har lagt en budget på riksdagens bord utan en enda krona mer till polisen än vad samarbetsregeringen lagt. Inte en krona mer! Hade de varit kvar i regeringsställning skulle det ha varit ett par hundra miljoner kronor mindre.Men låt oss lämna det bakom oss.